Herr talman och ärade ledamöter! Kerstin Lundgren har frågat mig om Sveriges regering till skillnad från många andra länder gör bedömningen att den ökade övningsverksamhet vi deltar i inte hänger samman med den ryska aggressionen och agerandet i vårt närområde. Kerstin Lundgren har vidare frågat om det är min och regeringens uppfattning att Sverige ska hålla sig neutralt i förhållande till ryska uttalanden om samövningar med USA och våra baltiska grannar. Slutligen har hon frågat vilken regeringens hållning är till ryska försök till påtryckningar gällande våra säkerhets och utrikespolitiska vägval. Låt mig börja med att framhålla att Sveriges rätt att själv välja säkerhetspolitisk inriktning är central och självklar. Som jag har sagt vid tidigare tillfällen har inga kontakter med ryska företrädare på något sätt påverkat Sveriges hållning och vårt självständiga säkerhetspolitiska agerande. Det gäller även svensk övningsverksamhet. Det är Sverige som avgör var, när, hur och med vem vi genomför övningsverksamhet. Utvecklingen i vårt närområde understryker vikten av att stärka Sveriges försvarsförmåga, inklusive övningsverksamheten. Militär övningsverksamhet är en viktig del av vår säkerhetspolitik, både för att markera närvaro och solidaritet och för att utveckla Försvarsmaktens förmåga. Den ryska aggressionen i Ukraina måste bemötas kraftfullt med europeisk enighet, stöd till Ukraina samt en principfast politik gentemot Ryssland. Det är en nödvändig politik för säkerheten i Europa och för Sveriges säkerhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på mina frågor. Låt mig börja med att understryka skälet till att jag väckte interpellationen, nämligen att jag anser att det är viktigt att regeringen får möjlighet att vara tydlig med sin politiska hållning i de här frågorna. Jag är glad att utrikesministern är tydlig när det gäller den ryska aggressionen mot Ukraina, herr talman. Jag ger fullt stöd för det. Det måste bemötas kraftfullt och principfast.Herr talman! Jag hade önskat att det fanns samma tydlighet när det gäller Rysslands övriga agerande. Det som pågår - det är tydligt - är nämligen ett propagandakrig, som också berör oss. Ryssland försöker med sin politik hävda sin så kallade intressesfärspolitik på nytt. Mot den bakgrunden kan man ju förstå att just den ryska ambassadören i Sverige och Finland hade fått ett uppdrag att ta upp några frågor om övningsverksamhet med Sverige och Finland. Därför hade det varit intressant att både i kabinettssekreterarens uppteckningar från samtalet med ambassadören och i utrikesministerns tal få utläsa en tydlighet från regeringens sida om att den utökade övningsverksamheten naturligtvis hänger samman med det aggressiva ryska agerandet, herr talman. Det är nämligen entydigt så att inte minst våra baltiska grannar känner av mycket kraftfull rysk propaganda och krigföring på lite olika sätt. Då är det naturligtvis självklart att vi ställer upp för våra baltiska grannar.Jag hade mot den bakgrunden också tyckt att det var självklart att vara tydlig med att vi från svensk sida kommer att ställa upp om våra baltiska grannar skulle angripas, eftersom det är en del av vår solidaritetspolitik. Vi är inte neutrala, herr talman; neutralitetspolitiken lämnades för länge sedan. Alldeles uppenbart har dock den ryska statsledningen och den ryska politiska ledningen en ambition att måla den bilden och driva den diskussionen särskilt mot Sverige och Finland, eftersom vi inte ingår i Nato.Därför borde det vara extra viktigt för Sveriges regering att vara tydlig med att det inte innebär att vi är neutrala. Vi är inte neutrala i förhållande till våra grannar, och vi är inte neutrala när det gäller angrepp från rysk sida - oavsett om det är propagandakrigföring, någon form av it-krigföring eller annat. Mot den bakgrunden är det trist att den tydligheten inte fanns i utrikesministerns svar. Jag tycker också att det hade varit bra att få en stark markering att regeringen kommer att agera kraftfullt på dylika försök till inblandning. Nu fick vi en signal från kabinettssekreterarens samtal med den ryska ambassadören; man pratar om att man har betonat att övningen inte är någon markering. Men det är det ju, herr talman - åtminstone i mina ögon. Vi markerar tydligt närvaro därför att Ryssland har ökat och förändrat sitt sätt att agera.
Herr talman! Jag har i första hand försökt svara på frågorna i interpellationen, och jag tycker att jag gjort det klart och tydligt. Vi har alls ingen skillnad i synen på hur vi ska visa vår solidaritet gentemot Baltikum, de baltiska länderna. Det gör vi på alla möjliga sätt. Vi gör det politiskt genom att ha dem som vårt första besöksmål. Vi gör det i vårt nära samarbete i EU-kretsen och i de separata forum där vi träffar våra baltiska kolleger. Jag tror inte att de på något sätt betvivlar, och de har ingen anledning att betvivla, vår solidaritet och lojalitet med dem och att vi alltid kommer att ställa upp vid deras sida.Det är riktigt att vi har att handskas med ett propagandakrig, eller en propagandaaktivitet, från Rysslands sida som blir mer och mer sofistikerad eller grov, beroende på hur de bedömer att de vill använda det. Det är en av de frågor som jag personligen tagit upp i EU-kretsen och som jag driver.

Vi har haft en konsekvent hållning som inbegriper att vi nu för första gången, inspirerade av Finland, offentliggör till exempel kränkningar av vårt luftrum. Nu talar vi om det.Vi har också kallat upp ambassadören. Det är inget tvivel om att han är mycket väl medveten om vad vi tycker. Det har framförts i alla möjliga sammanhang när vi kunnat göra det, och vi kommer att fortsätta med det.Vi kommer att fortsätta att agera samfällt med de övriga EU-länderna. Det är den plattform vi har både för att ge Ukraina stöd och för att agera gentemot Ryssland. Att vi är samlade ger oss förstås en enorm styrka. Hittills har jag i EU-nämnden redovisat vår hållning, våra ställningstaganden, våra inlägg som vi planerar att ha. Där finns oppositionspartierna företrädda, och jag har inte hört några invändningar mot vår hållning och vår position i de här mycket viktiga frågorna.Vi ska i gemenskap och samverkan med andra länder fortsätta att avvärja hoten mot freden och vår säkerhet. Vi ska fördjupa de bilaterala och multilaterala försvars och säkerhetspolitiska samarbeten som vi har. Det är så vi blir starka, särskilt när vi agerar samfällt i EU-kretsen.
Herr talman!

När den ryska ambassadören agerar på det sätt han gör är det ett försök att göra Sverige och Finland till någonting specifikt som en gång gällde, men vi är inte någon balansakt, åtminstone inte från Centerpartiets perspektiv, mellan olika makter även om Ryssland försöker få oss till det. Vi är inte någon balanserande kraft mellan öst och väst, vilket Ryssland gärna skulle vilja se.Det vore därför viktigt att regeringen var tydlig med att vi inte är neutrala, att vi inte längre har någon neutralitetsklausul i vår säkerhetspolitik. Varje gång en ambassadör försöker påstå att de är missnöjda med och ser med oro på att vi övar ska vi markera mot det, inte betona att det inte är en markering utan vara tydliga med att det just är en markering. Då ska vi inte säga att vi inte ska landa i de baltiska staterna, som om det skulle vara något särskilt viktigt att betona från svensk sida, utan vi ska säga att vi står upp för de baltiska staterna.Det må vara att ambassadören går därifrån missnöjd. Det hade varit bättre om det hade stått i nedteckningen av de samtal som fördes. Det hade varit tydligt och principfast och gjort klart var vi står.
Herr talman! Vi har inte några avvikande uppfattningar om det. Vi är helt eniga om detta, Kerstin Lundgren och herr talman. Neutralitetspolitiken och det begreppet rensades ut på 90-talet och har sedan inte återkommit när vi beskriver vår säkerhetspolitik. Vi är lojala EU-medlemmar. Vi är aktiva. Det här är definitivt en fråga som vi driver hårt. Vi tillhör den grupp länder som driver den.Vi följer linjen från den tidigare regeringen och driver de här frågorna gentemot Ryssland för att ge stöd till Ukraina, hjälpa Ukraina att lyckas, när det gäller sanktionspolitiken. Men vi driver dem också här hemma genom att vi talar direkt till Ryssland och framför våra åsikter. När det behövs kallar vi upp ambassadören för att protestera, till exempel mot luftrumskränkningar och andra kränkningar av vårt territorium. Ingen kan tvivla på vad vi tycker i de här frågorna. Språket har varit mycket rakt och direkt. Det har Ryssland också uppfattat.Att det vi gör i Baltikum skulle kunna betvivlas känns märkligt. Titta bara på hur vi har tagit position, hur vi har besökt, hur vi på olika sätt uttrycker vårt stöd till Baltikum! Det är de kolleger som jag har regelbunden kontakt med. Jag tycker inte att någonting av det vi gör skulle kunna användas som bevis på att det finns något tveksamt i vår politik. Vi är mycket tydliga.Däremot ska man se upp med Rysslands propagandakrig och deras försök att framställa saker på ett visst sätt. Ibland försöker de få oss att ta ansvar för hur de reagerar. Det är viktigt att göra en distinktion mellan sanning och det som är fabricerade påståenden och fabricerade sanningar.
Herr talman! För att vara säker på att jag hade ett korrekt underlag innan jag väckte interpellationen försäkrade vi oss om att få ta del av den handling, de samtalsuppteckningar, som utrikesministern har på sitt departement. Den kom till riksdagens utrikesutskott. Den här interpellationen är alltså inte baserad på vare sig tidningsrubriker eller rysk propaganda, utan den baseras på de samtalsuppteckningar som rimligen gjorts av ministerns egen personal och från kabinettssekreterarens möte.Jag tyckte att det var viktigt att väcka interpellationen för att inte riskera att sända en annan signal i de slutna rummen än vad som sägs i kammaren. Det är viktigt att utrikesministern får möjlighet att i kammaren vara tydlig med vad som gäller.Sedan måste jag, fru talman, kort beröra det faktum att ministern säger att neutralitetspolitiken inte längre gäller för Sverige. Vi är inte neutrala. I fredags hörde jag en av ministerns nära politiska kolleger, LO-ordföranden, i Dagens Industris tv-utfrågning tala om Sverige som ett neutralt land, inte en utan två gånger. Det är inte vem som helst vi talar om.
Fru talman! Jag kan förstås inte ta ansvar för vad LO-ordföranden har uttalat och tänker inte bemöta det. Jag vet inte vad han avsåg.Denna typ av samtalsuppteckningar, som i det här fallet har läckt någonstans ifrån, innehåller sällan ett helt samtal, beskriver sällan en hel konversation. Den ryska ambassadören i Sverige är efter att ha blivit uppkallad till flera sådana samtal mycket väl medveten om vad Sverige tycker, vad Sveriges regering tycker och vad vi på Utrikesdepartementet tycker. Det finns nog inga som helst oklarheter där.Dessutom handlar det om hur vi agerar, vilka ställningstaganden vi gör och vilken politik vi driver. Där har vi fått väldigt mycket kritik från rysk sida. Det kanske är ett bra kvitto på att vi är tydliga nog. Det som vi har gjort kan inte missförstås. Vi står för det som också är EU:s linje när det gäller relationen till Ryssland och våra reaktioner på hur de uppför sig. Det är klart att ett provokativt beteende när det gäller övningsverksamhet - vi har sett flera exempel på det på sistone - bidrar till den här bilden. Det är viktigt att reagera kraftfullt och snabbt och helst vända sig direkt till dem.